Fru talman! Roger Haddad har frågat om jag och regeringen kommer att agera genom lag för att slå fast att det är läraren som bestämmer i klassrummet. Roger Haddad har även frågat om jag och regeringen avser att ta initiativ för att i skollagen förtydliga att det är lärarna som beslutar om det som rör det pedagogiska arbetet, exempelvis undervisningen. Roger Haddad har också frågat mig om vilka andra åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att återupprätta läraryrkets status i samhället. Jag håller helt med Roger Haddad om att det är läraren som ska bestämma i klassrummet. Skollagen är mycket tydlig på den punkten. Det är läraren som ansvarar för undervisningen och beslutar om betyg. Det står uttryckligen i 2 kap. 15 § och 3 kap. 16 § skollagen. Jag vill vidare understryka vikten av att all personal och alla elever är trygga i skolan. Hot, våld och kränkningar mot skolans personal får aldrig accepteras. Trygghet och studiero skapas bland annat genom att skolan involverar elever och vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. En trygg arbetsmiljö är en förutsättning för barns och elevers lärande och utveckling. Arbetsmiljölagen ställer också krav på arbetsgivaren när det gäller upprätthållande av en god arbetsmiljö. I arbetet mot kränkningar, hot och våld mot personal behövs väl fungerande rutiner som är kända av alla, rutiner som även innefattar skolans kontakter med socialtjänst och polis. Därför beslutade regeringen i augusti 2018 om ändringar i läroplanerna för att förtydliga rektorers och elevers ansvar för en god arbets och lärandemiljö. Regeringskansliet har beslutat att en utredare ska biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram ett förslag till en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero och lämna förslag som säkerställer ett fungerande regelverk om trygghet och studiero i skolan. Utredaren ska även lämna förslag på hur lärarnas arbete för att upprätthålla studieron kan stärkas. Lärare måste kunna känna att de har hela samhällets stöd med att upprätthålla en god arbets och lärandemiljö. Då behöver inte bara kollegor, rektorer och huvudmän utan även vårdnadshavare och resten av samhället ge lärarna det stödet. Den professionella styrkan och tilliten till den egna förmågan bygger en lärare inte ensam utan tillsammans med andra. Jag menar att hela samhället behöver se skolan som en gemensam bildningsinstitution och inte som en tjänst på marknaden där elever är kunder och lärare leverantörer av kunskap. Vidare anser jag att lärare ska bemötas med respekt för sitt viktiga uppdrag i en skola som fokuserar på kunskap och bildning.
Fru talman! Tack, statsrådet Anna Ekström, för svaret på min interpellation. Liberalerna sätter ju skolan främst, och skolan är vår viktigaste politiska fråga. Det är för att det är den viktigaste bildningsinstitution vi har i vårt samhälle för framtiden och för Sverige som kunskapsnation. Vi har återkommande tagit upp frågan om läraryrkets status generellt och också problematiken med anmälningskultur och kränkthetskultur, som vi har försökt peka på de senaste åren. Vi har lärare som inte vågar ingripa mot ordningsstörningar. Många lärare och skolledare upplever otydlighet i skollagstiftningen när det gäller hur de ska kunna upprätthålla studiero och trygghet. Arbetsmiljöarbetet är centralt. Den viktigaste anledningen till att många lärare väljer att lämna yrket är just brister i arbetsmiljö och deras villkor. Under den rubriken kommer självklart också problemet med hot och våld mot skolans personal in. Det gäller hot och våld både mot lärarkåren, vilket är helt oacceptabelt, och mot rektorerna. Fyra av tio rektorer har utsatts för hot eller våld på sin arbetsplats. Var fjärde lärare har utsatts för hot och våld på sin skola det senaste läsåret. Detta har bland annat lärarfacken redovisat. Det är bekymmersamt. Jag har tagit till mig utbildningsministerns svar på mina frågor, men fokus är fortfarande väldigt mycket på vad som tidigare har beslutats. Sedan pekar man på en utredning som är på gång och som egentligen inte är temat för den här interpellationen, som ju handlar om föräldrapåverkan på skolans personal. Jag instämmer inte heller riktigt i utbildningsministerns svar att skollagen är tydlig om att det är läraren som bestämmer i klassrummet och att detta uttryckligen står i lagen. De problem som vi har sett - att man inte bara från elevernas sida utan även från föräldrarnas sida hotar eller till och med passerar gränsen och tar till fysiskt våld och att man inte respekterar undervisningens upplägg, betygsättningen, beslut om ledighet och så vidare - pekar uppenbart på att några föräldrar tolkar detta lite som de vill. Några föräldrar går in på skolan och agerar lite som de vill. Det finns också ett extremfall som har tagits upp. Tack och lov är det inget som är vanligt, men det var en lärare i Spånga här i Stockholmsområdet som blev strypt av en pappa till en elev på grund av ett betyg som han hade satt. Det ska inte vara så!

Det här drabbar undervisningen och kunskapsuppdraget, och inte minst resulterar det i att eleverna inte får den undervisning och utbildning de har rätt till. Om de duktigaste och mest erfarna lärarna flyr skolväsendet får vi nämligen ännu större problem med obehöriga lärare, oerfarna lärare, vikarier, eget arbete och andra problem som uppstår i sammanhanget.
Fru talman! Nu befinner jag mig i beråd här, för det är väldigt lite av det Roger Haddad säger som jag vill säga emot. Jag håller med på väldigt många punkter. Vi har ett stort problem i den svenska skolan, och det handlar om att lärarna inte alltid behandlas som de bör behandlas, nämligen som professionella yrkesutövare med viktig myndighetsutövning som en av sina arbetsuppgifter. Lärare behandlas inte med den respekt de förtjänar, och det är ett mycket stort problem. Jag tänkte använda det här inlägget inte till att polemisera mot Roger Haddad utan snarare till att försöka bidra med förslag på vad vi kan göra åt det här stora problemet, och där ser jag en mängd olika saker. Roger Haddad lyfter upp lagstiftningen, och jag vill nog ändå hävda att skollagen är tydlig på den här punkten. Det tycker jag inte att Roger Haddad ska ta illa upp för; det var ju under Roger Haddads partis tid på Utbildningsdepartementet som skollagen togs fram på det här området. Jag vill också peka på de läroplans och kursplansskrivningar som finns, och kanske framför allt på ett allmänt råd som har tagits fram av Skolverket och som handlar om planering och genomförande av undervisningen. Där slås det klart och tydligt fast att det är läraren som bestämmer i klassrummet och läraren som bestämmer om undervisningen. Jag vill även peka på de läroplansförändringar som gjordes under den förra mandatperioden, där vi skrev in i läroplanen att elever ska behandla varandra och skolans personal med respekt och bidra till en god arbetsmiljö i skolan. Det var en läroplansändring som härstammade från Skolkommissionen, och den har ett starkt stöd i den forskning som finns. Den visar att det är gynnsamt både för kunskapsuppdraget och för skolans uppdrag att fostra eleverna om eleverna tar ansvar för arbetsmiljön. Fru talman! Det är självklart så att man kan skriva hur mycket som helst i lagar, förordningar, läroplaner och allmänna råd, men det viktiga är hur det tillämpas i praktiken och verkligheten. Här vill jag peka på den viktiga roll som huvudmannen har. Våra huvudmän har ett ansvar för skolans arbetsmiljö. De är arbetsgivare, men de är också ansvariga för elevernas arbetsmiljö under väldigt viktiga år i deras liv. Huvudmannen har dock också en viktig uppgift i att upprätthålla skollag och läroplan samt bidra till att lärare känner den frimodighet och trygghet i sin yrkesutövning och betygsättning som de behöver känna. Man kan säga att huvudmannen ska ha lärarens rygg, fru talman. När föräldrar hör av sig med alltifrån subtila påtryckningar till direkta hot, vilket tyvärr uppenbarligen händer, ska läraren inte stå ensam. Då ska läraren ha sin huvudman i ryggen, och läraren ska känna att hen har hela samhället i ryggen. För rektorernas och huvudmännens del är det viktigt att ta på sig den ibland obekväma uppgiften att stå upp för lärarna när föräldrar olyckligtvis trycker på - och verkligen göra det tydligt. Jag vill i det här sammanhanget passa på att peka på allas vårt ansvar. Vi är alla samhällsmedborgare. Vi är föräldrar, och vi finns i ett samhälle där skolan ingår. Vi har alla ett ansvar att bete oss. Det här handlar delvis om folkvett. Vi ska inte hålla på och köra med lärarna på det sätt som Roger Haddad pekar på i sin interpellation. I stället ska vi se till att bidra till att skolan är den gemensamma bildningsinstitution vi vill att den ska vara, där kunskap och bildning står i fokus och där lärarna känner inte bara trygghet utan också glädje i att utföra sina viktiga arbetsuppgifter.
Fru talman! Under Socialdemokraternas tid i regeringsställning har antalet incidenter med hot och våld i skolan fördubblats. Det har skett mellan 2014 och 2019. Jag tycker trots allt att utbildningsministern måste ta ansvar för sitt partis agerande och vad man har gjort och inte gjort i dessa frågor, som jag menar är kraftigt eftersatta. Jag är kritisk till att skollagen inte har kompletterats tillräckligt. Det har gjorts förändringar i skollagen de senaste åren, och det har gjorts kompletteringar och förändringar i läroplaner. Men jag hävdar bestämt att skollagen inte är tydlig när det gäller att det är läraren som bestämmer i klassrummet och att det är läraren som leder det pedagogiska arbetet och bestämmer över undervisningen. Både i skollagen och i läroplanerna står det nämligen att läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Det står till och med att man tillsammans med eleverna ska planera och utvärdera undervisningen. På flera ställen i andra kapitel i skollagen och inte minst i paragrafer gällande elevinflytandet i läroplanen står det om rättigheter och om det uppdrag som skolan ska jobba med, där läraren ska säkerställa det inflytande som både elever och inte minst deras vårdnadshavare använder sig av. Det är klart att man ska få ha synpunkter på delar av utbildningen, men undervisningen tycker jag ska skötas av de professionella. Det är alltså lärarkåren, och det är lärarna som ska få styra och bestämma över sin undervisning. Det är den här otydligheten som jag med bestämdhet menar används av påstridiga föräldrar och vårdnadshavare, fru talman. Senast uppmärksammades det i västra Sverige, där detta har blivit ett arbetsmiljöproblem. Man kan inte stänga ute folk hur som helst, och man kan inte skicka iväg föräldrar hur som helst. Det går inte heller att hänvisa till en utredning som inte har någonting med den här interpellationen att göra. Den utredningen handlar om elever som våldför sig på eller hotar andra elever, och det jag försöker angripa här är vad vi - staten och regeringen, som är ytterst ansvariga - gör för att föräldrar inte ska få det här handlingsutrymmet. Vad görs för att de ska ta ett kliv tillbaka, låta lärarna vara lärare och inte minst ha respekt för skolan, för lärarna och för rektorerna? Har vi inte en läroplan som stöttar detta, har vi inte en skollag som stöttar detta och har vi inte ens en politik som stöttar detta kommer vi aldrig att höja läraryrkets status. Jag vet att regeringen känner till att det i senaste Talis, en internationell mätning, framkom bland annat att förekomsten av glåpord och muntliga skällsord riktade mot lärare är större i Sverige än i andra länder. I undersökningen sa dessutom bara 11 procent av högstadielärarna att läraryrket har hög status. Det kan vi inte acceptera. Alla dessa faktorer - Barn och elevombudet, Skolinspektionens dubbla uppdrag, kränkthetskulturen, anmälningskulturen och dessutom problemet med föräldrapåverkan på skolans personal, som är det jag försöker ta upp - bidrar inte till en bra skola. De bidrar inte till en bra arbetsmiljö, och de bidrar definitivt inte till att höja läraryrkets status.
Fru talman! Nu är ordningen återställd, för nu är vi inte riktigt lika överens längre. Vi är fullkomligt överens om problembilden. Det är ett stort problem att svenska lärare inte känner att de kan gå till jobbet och frimodigt utföra sina arbetsuppgifter utan att behöva vara rädda för hot och våld i den mån det förekommer. Det ska inte förekomma. Jag tror att vi också är överens om att det är en viktig uppgift för huvudmannen och för rektorn att ha sina lärares ryggar och stå upp för att negativ föräldrapåverkan inte ska inverka. Men är problemet verkligen skrivningarna i skollagen, Roger Haddad? Är problemet verkligen skrivningar i läroplanen? Är problemet de skrivningar om rätt till elevinflytande som finns? De syftar ju inte till att ta ifrån lärarna deras professionella ansvar eller makt, fru talman, utan de syftar till att träna elever i demokrati och ansvarstagande. Jag skulle hävda att problemet ligger i hur reglerna tillämpas snarare än hur reglerna är skrivna. Jag skulle också vilja hävda att problemet är en allmän inställning till vår skola, fru talman. Ibland tenderar föräldrar och elever att se skolan som en tjänst där man har rätt att beställa en paketerad kunskap och få det man har betalat för. Min skola är en skola där elever arbetar hårt för att lära sig mycket. Min skola är en skola där lärare bidrar till elevernas lärande genom att ha ett tydligt ledarskap i undervisningen och ett tydligt ledarskap i klassrummet. Hittills har min bedömning varit att problemet inte har varit lagstiftningen. Jag är självklart alltid beredd att titta på lagstiftningen, men jag är inte övertygad om att de problem vi diskuterar här har sin rot i skollagens paragrafer om elevinflytande. Jag tror snarare att de har sin rot i den bild vi har av skolan i vårt svenska samhälle, där skolan alltmer har blivit en tjänst på marknaden och inte en gemensam bildningsinstitution. Fru talman! Trots den polemik som förekommer här är jag väldigt tacksam mot Roger Haddad för att han hela tiden lyfter de här frågorna. Det är viktigt. Det är viktigt att vi alla tar ansvar för en skola som håller ihop och en skola där lärarna känner det stöd från samhället som de ska ha. Men, fru talman, då gäller det också att vi allihop ser till att vi agerar i enlighet med de, enligt min mening, tydliga skrivningar som finns i skollag och läroplan om lärarens makt i skolan.
Fru talman! Regeringen och utbildningsministern erkänner inte grundproblematiken när det gäller läraryrkets status: den låga statusen för Sveriges lärare och rektorer. Antalet anmälningar om hot, våld och incidenter har fördubblats, enligt Arbetsmiljöverket. Det brister i fråga om respekt. Svenska lärare får ta emot glåpord i högre utsträckning än kollegor i andra länder. Skolinspektionen driver ärenden, inte minst genom Barn och elevombudet. Vi menar att man har gått för långt och underminerar lärarkårens auktoritet när det gäller att upprätthålla studiero och trygghet. Vi menar också att 4 kap. 9 § skollagen måste förtydligas. Att barn och elever ska ges inflytande över utbildningen har jag inga problem med. Men det står också att de ska ha inflytande över undervisningen. Det handlar om Skolinspektionen, Barn och elevombudet, den allmänna anmälningskulturen och kränkthetskulturen i landet tillsammans med dessa skrivningar i läroplanen och skollagen. Jag hävdar bestämt att de fortfarande är otydliga. Det är klart att det bidrar till osäkerhet och otydlighet. Det är det som gör att alldeles för många föräldrar tyvärr inte respekterar lärarna. Jag blir ännu mer bekymrad när jag ser att det är ett särskilt stort problem i förskolan och grundskolan när det gäller anmälningar, enligt Arbetsmiljöverket. Det handlar om förskolans verksamhet och grundskolans verksamhet. Det handlar om vistelsetider. Det handlar om stöd. Självklart ska man ta upp sådana saker. Men när det kommer till grundskolan handlar det om ledighetsrutiner, hur man lägger upp undervisningen, vilka ämnen man undervisar i och vilket betyg man ger. De svar som regeringen ger är inte tillfredsställande. Har man det perspektivet kommer man aldrig att lösa detta problem och höja lärarnas status.
Fru talman! Jag är stolt över att den senaste Talisundersökningen visade förbättringar både när det gäller lärarnas upplevelse av sin status och när det gäller lärarnas nöjdhet med sitt yrke. Jag är inte nöjd med att de siffror vi får via Talis är siffror där Sverige sticker ut på ett negativt sätt. Det är uppenbart att läraryrket måste bli mer attraktivt, och det är uppenbart att det finns att göra för lagstiftare, för huvudmän, för rektorer och inte minst för alla oss som i egenskap av föräldrar eller på annat sätt har med lärare att göra. Jag är stolt, fru talman, över att vi under den förra mandatperioden gjorde en förändring i läroplanen som innebar att elevernas ansvar för att behandla varandra och skolans personal, inklusive lärarna, med respekt förtydligades. Det är en skrivning som inte har funnits tidigare i läroplanen. Jag är absolut inte nöjd med den verklighet som Roger Haddad beskriver, där anmälningarna om hot och våld ökar. Varje beskrivning av hot och våld inom skolans värld är oacceptabel. Fru talman! Den svenska skolan har en mängd problem. Vi ser i internationella kunskapsmätningar att den negativa kunskapstrenden faktiskt har brutits, men vi har mycket kvar att göra. Arbetet med att stärka tryggheten och studieron för eleverna och att stärka lärarnas trygghet och arbetsro och lärarnas möjligheter att utföra sitt arbete på ett bra sätt ska fortsätta. Jag är stolt och glad över att kunna samarbeta med Roger Haddad också i denna fråga.